Herr talman! Jag är medveten om att när jag kommer in i debatten här är det kanske svårt för mig att hävda mig i det lysande sällskap, som föregått mig i talarstolen. Jag tänker då på de statsråd, partiledare och eventuellt blivande sådana m.fl. som här haft ordet. Den enda trösten för mig är att jag i försvarssammanhang ofta finner en viss klasskillnad. Det är kanske något av detta som gjort att jag trots allt har begärt ordet i denna diskussion. Jag har i många sammanhang, bl.a. i remissdebatter och vid liknande tillfällen, hävdat att när försvarsfrågan diskuteras bortser man alltför mycket från att det inte enbart är försvarsanslagens storlek eller anskaffandet av materiel som är av betydelse för ett lands försvarskraft. I ett land med en försvarsmakt baserad på värnplikt är också i hög grad den inneboende försvarsviljan hos folket självt, således de värnpliktiga, av oerhört stor betydelse. Jag har inte hört någon här med ett enda ord nämna de värnpliktiga och deras förhållanden, fastän de berörs i propositionen och utskottets utlåtande. Jag har tidigare också haft anledning att något beröra de allmänna tankegångar som måste vara bärande för ett folkförsvar. För att skapa trygghet räcker det inte med att riksdagen är beredd att anslå tillräckligt stora medel för anskaffande av militär materiel och utrustning, utan man måste också ha trygghet i fråga om livsmedelsförsörjningen, framför allt baserad på ett tillräckligt livskraftigt inhemskt jordbruk. Jag har många gånger aktualiserat den debatten, och det finns anledning att föra den lika väl i dag som om några dagar, då vi skall behandla den framtida jordbrukspolitiken. Jag menar också att det kan vara på tiden att ägna ytterligare en liten stund åt frågan om det inte i vår försvarsmakt, baserad på värnpliktsarmé, finns utrymme för demokratisering. Till mig har ställts frågan, vad jag i detta sammanhang egentligen menar med demokratisering och om man kan tänka sig att upprätthålla disciplin om det i försvaret förs in i en demokratisk anda. Jag har tillräckligt länge varit med i militära sammanhang i form av — som det står i detta utlåtande — menig. Inom parentes, herr talman, tycker jag nog att det kunde vara på tiden att hitta på något annat uttryck för de lägst ställda människorna i försvaret än menig. Med all aktning för den fantasi, som för övrigt ofta behärskar militärer, tycker jag att det bör vara möjligt att få fram ett mera trivsamt ord än menig. Jag har emellertid, herr talman, från den utgångspunkten tillräckligt länge haft möjligheter att se hur demokratin tar sig ut inom försvaret. Jag har ett alldeles färskt exempel på detta. Det var en försvarsövning i min hemsocken före pingst — inte bara i min hemsocken utan också på min gård, där de värnpliktiga fick slå upp ett tält i skogen. Där bodde de och hade det bra, såvitt jag förstår, medan det s.k. befälet talade med min hustru och frågade om man kunde få bo inomhus i värmeledningsrum med tillgång till badrum och liknande. Hon såg väl en chans att tjäna en slant, och det upprät tades ett avtal. Det är ju så att regeringen bestämmer över riksdagen även i familjesammanhang, och jag hade därför inte möjlighet att inlägga veto. Det är klart att pojkarna, som bodde i tältet, hade svårt att inse varför deras befäl, som också var värnpliktiga i varierande åldrar liksom de s. k, meniga, nödvändigtvis skulle få bo inomhus medan de »meniga» låg i tält. Jag har inte heller fått något svar på den frågan, och jag antar att den är alldeles för liten att ställa i första kammarens allvarligt syftande försvarsdebatt. Jag har också i några sammanhang ifrågasatt just värdet av det nuvarande systemet med repetitionsövningar. Man tar ju nu bort människor ur den för samhället så betydelsefulla produktionen och placerar dem i försvarsövningar, där de åtminstone själva många gånger ifrågasätter nyttan med övningen. Jag läste nyligen en enkät som underbefälsföreningen gjort och som redovisat ganska positiva siffror när det gäller de »menigas» och värnpliktigas synpunkter på nyttan med repitionsövningar. Men de siffrorna rimmar dåligt med de uttalanden som de människor ofta gör som vänder tillbaka från dessa övningar. De repetitionsövningar som jag själv varit med om har nog också varit litet olika — ibland har vi förvisso enligt min mening gjort en ganska nyttig insats, ibland har det varit si och så med den saken. Vi får inte nonchalera de intryck som på detta sätt kommer fram. Det är nämligen mycket väsentligt att den värnpliktiga personalen själv uppskattar sin insats som angelägen, nyttig och värdefull. Om de värnpliktiga återvänder från sin repetitionsövning med den uppfattningen, att de varit borta en månad eller tre veckor utan att egentligen ha gjort något nyttigt, är det något allvarligt fel i systemet. Om systemet skall behållas bör vi nog tillse att personalen, det gäller både befäl och s.k. meniga, så långt som möjligt får den känslan att man har en nyttig tid bakom sig när man återvän der från repetitionsövningen. Annars tror jag inte att systemet med repetitionsövningar befrämjar försvarsviljan. Jag vet att man här gentemot mina iakttagelser har invänt att det framför allt gäller att pröva nya vapen och nya metoder för krigföring o. s. v. Det stämmer inte med de uppgifter som man tid efter annan får från värnpliktiga som återvänder från repetitionsövningar. De säger ganska ofta att de inte har skjutit ett enda skott, inte fått lära sig något nytt o. s. v. Jag tror att det är angeläget att detta inte blir en allmän uppfattning om repetitionsövningarna. Beträffande resonemanget om repetitionsövningarna dristar jag mig att berätta en liten historia från den övning som ägde rum i min hemby. När Öövningen led mot sitt slut, inträffade det en beklaglig olyckshändelse i mitt svinstall — en gris gick hädan. Min fru ringde hit till riksdagen och sade att det var en knepig situation för henne, då hon var ensam hemma. Jag svarade henne att hon hade fullt av handfast folk omkring sig och att hon skulle be några av militärerna att gräva ned eländet åt henne. Det gjorde hon, och efter förrättat värv bjöds de tre mannarna på kaffe. Därvid omtalade de att det arbete de just hade utfört var det nyttigaste de hade gjort på tre veckor. Denna händelse får tjäna som en liten berättelse ur folkdjupet. Icke desto mindre är det allvarligt om folk som inkallas till repetitionsövningar har anledning att fälla sådana omdömen. Det får under inga förhållanden vara fallet. En av anledningarna till att jag gått upp i denna talarstol nu är att till behandling föreligger en motion, I: 808, likalydande med II: 1006, under punkten 1 i detta utskottsutlåtande. I motionen har vi motionärer tagit upp de värnpliktigas avlöningsförhållanden. Propositionen innehåller förslag om höjning av de värnpliktigas ersättningar, s.k. penningbidrag, med ungefär 25 procent. Det skulle för s.k. menig, som icke har tillgodoräknad tjänstgöringstid om sammanlagt 304 dagar enligt nu gällande ordning, medföra en höjning från fyra till fem kronor och en motsvarande höjning för övriga kategorier. Vi har i motionen påpekat att vi under den ordinarie motionstiden berört detta problem och önskat en väsentligt större höjning. Vi vet också att värnpliktsutredningen har föreslagit större höjningar. Jag får därför betrakta det som nu föreslås som ett provisorium tillsammans med de övriga provisorierna. Nog vore det ändå önskvärt med en kraftigare höjning. I motionen har vi uttalat att en höjning till lägst 10 kronor per dag för de värnpliktiga vore rimlig. Vi vill i dag dock icke ställa ett sådant yrkande. Vi har tidigare också väckt förslag om det antal hemresor som de värnpliktiga får göra mellan förläggningsorten och hemorten. Vi har där föreslagit ett generellt gällande frikort, som skulle möjliggöra färd mellan förläggningsorten och hemorten vid varje tillfälle då den värnpliktige har ledigt. I det sammanhanget har vi yrkat att riksdagen måtte besluta om skyndsamt införande av ett generellt frikort för värnpliktiga gällande alla järnvägsoch busslinjer inom landet. Jag vidhåller detta motionsyrkande. Statsutskottet har inte funnit anledning biträda det, utan föreslår avslag på motionen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionsparet I: 808 och II: 1006. I övrigt ber jag att till protokollet få antecknat att vi i många sammanhang hyser ett starkt intresse för landets försvar och dess försvarsvilja, men att vi inte kan inse att det endast skulle röra sig om antalet miljoner. Vi vill ha en mera mänsklig anknytning till de små enkla men för försvarsviljan ytterst värdefulla och betydelsefulla förhållanden, som bl.a. rör den värnpliktiga personalen.

Herr talman! Jag hade ursprungligen begärt ordet för att få säga några ord i anslutning till den interpellationsdebatt som jag trodde skulle komma att gå av stapeln här. Emellertid upplystes jag om att det av formella skäl inte var möjligt att få deltaga i den debatten, utan att jag måste placera mig sist på talarlistan om jag ville säga någonting. Tyvärr har denna omständighet lockat mig att göra en del anteckningar under försvarsdebattens gång. Mitt anförande kommer därför att ta ungefär fem minuter till i anspråk utöver de två å tre minuter som jag annars skulle ha använt. Utan att på något sätt visa någon aggression mot herr Virgin måste jag säga, att jag är väldigt betänksam mot den trygghetsfilosofi som herr Virgin gav uttryck åt. Det är ingenting originellt för herr Virgins vidkommande, ty man får väl säga att majoriteten av Sveriges riksdag har samma trygghetsfilosofi visavi militärväsendet. Man menar att vårt militärväsende skall kunna ge vårt folk trygghet. Detta är något av det mest orimliga man kan tänka sig, eftersom det inte finns något militärväsende i något land i hela världen som hitintills har visat att det har kunna ge ett folk trygghet. Om man studerar krigshistorien så långt tillbaka som den finns upptecknad, finner man att det är militärväsendet som har dragit olycka över människorna. Hur starkt försvaret än har varit, har det inte hjälpt. Frankrikes försvar kunde inte hindra Tyskland från att anfalla. Englands försvar och Rysslands försvar kunde inte hindra Nazityskland att anfalla. Sedan inbillar man människor att det lilleputtförsvar som vi har i Sverige skall kunna skänka trygghet!

Jag begär inte trygghet, ty jag tror inte att vi lever i en värld, som kan ge oss trygghet, men man skall inte komma med ett surrogat såsom militärväsendet och säga, att det kan ge oss trygghet. Jag skall spinna vidare på herr Virgins resonemang, när han kritiserade försvarsministern och regeringen i fråga om målsättningen. Jag skall inte ta regeringen i försvar, ty den försvarar sig bäst själv. Såvitt jag vet har jag läst alla ÖB:s utläggningar sedan lång tid tillbaka. Jag har inte kunnat finna annat än att ÖB utgår ifrån — ÖB är mycket realistisk och är den bästa upplysningstjänst som man kan vända sig till — att vi med vårt militärväsende i åtta dagar skall kunna utföra ett återhållande försvar mot ett anfall. För de miljarder kronor som år efter år har anslagits skall resultatet bli ett uppehållande försvar i åtta dagar, om vi anfalles. Vad skall det tjäna till? Var och en vet att Sverige aldrig i vår tid kommer att anfallas från något annat håll än från Sovjet. Finland kan ju inte anfalla oss, och Danmark, Norge och Island anfaller oss inte. Efter de åtta dagarna måste vi ha hjälp. Ja, herr Werner, då blir det nog ingen annan råd än att vi får ta västmakterna till hjälp. För att kunna uppehålla en anfallande makt i åtta dagar skall alltså hela detta ståhej om ett odugligt militärväsende upprätthållas. Det var påfallande hur försvarsministern underströk vårt militärväsendes oduglighet. När han sade att vi inte skaffat oss atomubåtar, att vi inte skaffat oss kärnladdningar och att vi inte skaffat oss attackplan, betecknade han detta såsom en fördel för vårt militärväsende. Det visar väl att vårt militärväsende är svagt i förhållande till de militära organisationer som disponeras av länderna runt omkring oss. När försvarsministern räknar upp dessa brister såsom en fördel, är det som om ett hästoch järnhjulsvagnsutrustat försvar skulle vara något att hålla sig till i jämförelse med modernt utrustade krigsmakter som förfogar över attackplan o. s. Vv. I nästa stund emellertid, när försvarsministern vill gå in för att försvara upprustningen inom militärväsendet, säger han precis tvärtom. Då vill han att våra pojkar, som det heter, d. v. s. våra soldater, inte skall vara sämre utrustade än andra länders soldater. I så fall får vi väl i all rimlighets namn skaffa atomvapen att sätta i händerna på dem! Det är väl ingen konsekvens i sådana resonemang. Vårt försvar måste naturligtvis ha atomubåtar. Självaste herr Holmberg började med att säga att anfall är det bästa försvaret. Efter den principen skulle han gå. Då behöver vi attackplan också. Nej, vår situation är så dålig som den över huvud taget kan vara, och det är inte värt att satsa pengar på vårt militärväsende i dess nuvarande form, ty någon trygghet kan det inte ge. Utgifter och oro kan det ge men ingen trygghet. Herr Virgin har en stark tro, som jag är avundsjuk på, ehuru den kunde inriktas på något annat än militärväsendet, ty det kvittar mig lika. Herr Virgin sade att vi med vårt svaga militärväsende skall ha förmåga — jag antecknade hans uttalande ordagrant — att stå emot ett angrepp även från en stormakt. Det var väldigt! Hur skall man med ett litet militärväsende kunna stå emot ett angrepp från en stormakt annat än genom tron? Nu skall jag, herr talman, komma till det som jag ville säga i anslutning till debatten som skulle föras mellan herr Strandberg och försvarsministern beträffande konsekvenserna av minskade militäranslag. Det finns vissa konsekvenser som man nog skulle behöva tänka på beträffande militärväsendet. Har vi inte alla sett att militärväsendet under de senaste åren har utbildat sig till verkliga kuppmakare? Militärerna tar hand om regeringarna och parlamenten i land efter land, senast i Grekland. Nu undrar jag vad regeringen har gjort för att hindra, att militären skall överta den politiska makten i detta land? Det är alldeles klart att om man börjar svältföda topparna i synnerhet och militärväsendet i allmänhet, så uppstår en oro; och sedan kommer denna egendomliga filosofi upp och militärerna säger: » Vi är tvungna att ta hand om landet.» Se på Grekland! Vad har regeringen gjort för att hindra någonting liknande här? Det kan också komma att ske i vårt land. Jag skulle vara tacksam för ett svar.

Herr talman! Herr Kilsmo anklagade herr Virgin för att denne skulle grunda sin uppfattning på tro. Det är väl i så fall bra — exakt veta hur stark vår försvarskraft är kan man inte med mindre än att vi kommer i krig; och det är ju detta vi vill förebygga genom ett angreppsavrådande försvar. Det var väl till högre makter som herr Kilsmo riktade sin fråga om vad vi gör för att undvika militärkupper. Natur ligtvis kan det vara förmätet av mig att vidröra den frågan, men jag vill säga att vi har ett skydd mot sådana kupper i uppbyggnaden av det av herr Kilsmo så förkättrade försvaret. Det är ju ett värnpliktsförsvar, och med värnpliktsarméer gör man inte kupper. Till sådana bör man säkert ha legotrupper — och vi har ju här i riksdagen beslutat oss för att inte organisera någon sådan armé. Jag var faktiskt mycket tveksam om jag skulle begära ordet. Att diskutera försvarsfrågor är synnerligen intressant, men många har redan haft ordet. Försvarsministern har talat, herr Gillström likaså, talman Johansson och herr Dahlén har varit inne på — som jag ser det — väsentligen samma linje som den socialdemokratin följer. Herr Dahlén sade att mittenpartierna hade bestämt sitt agerande i försvarsfrågan för att mana socialdemokraterna att tillnyktra. Ja, finner herr Dahlén socialdemokraternas uppträdande i försvarsfrågan onyktert så tycker jag nog att vi skall söka oss till Länkarna gemensamt — det är ju inte så rasande stor skillnad mellan oss och mittenpartierna i den här frågan. Då jag nämner herr Dahlén skall jag bara i förbifarten säga ett ord om den reservation angående ställföreträdande kompanichefer i specialtruppslagen som han anmälde att han skulle yrka bifall till. även jag sätter stort värde på underofficerarnas — eller kompaniofficerarnas, som de senare skall heta — insatser i vårt försvar och finner det inte osannolikt att dessa yrkeskunniga människor skulle kunna användas för andra uppgifter än nu. Men jag förutsätter faktiskt att den frågan bevakas. Det är orimligt att vi från riksdagens sida kommer med så detaljerade anvisningar som det måste innebära om riksdagen uttalar att man skall undersöka underofficerarnas användbarhet som ställföreträdande kompanichefer i specialtruppslagen. Jag var som sagt tveksam om jag skulle begära ordet; när man kommer så här sent i raden av talare är man mer eller mindre hänvisad till att plocka smulor från de rikes bord. Men de smulor som fallit under denna debatt är sannerligen inte små. Högerns attityd i försvarsfrågan är något tveeggad. Den konsekvens man försöker uppvisa inger respekt, men överdrifterna motverkar syftet. Till överdrifterna räknar jag den eljest så balanserade herr Virgins tal om vårt utsatta läge. Är vårt militärpolitiska läge så utsatt? Vi har haft fred i halvtannat sekel. Vi har i sen tid haft två världskrig i vår omgivning som vi har kunnat hålla oss utanför. Nej, läget är inte så utsatt, och det är det som gör våra försvarsansträngningar meningsfulla. Vi kan genom att bygga upp en tröskel av försvarskraft gardera vårt oberoende. Det är svårt att fastställa denna tröskels höjd; för mycket är slöseri, för litet är äventyrligt.

Det är självklart att försvar av vårt land inte blir billigt. Vi har en stor yta att försvara med den kraft som kan komma ur en liten befolkning. Det medför en rätt stor börda på var och en. Det är lika naturligt att våra försvarskostnader blir höga per capita i detta land som det är att våra vägkostnader blir höga.

Låt mig bara peka på den ökning av förbandens rörlighet och eldkraft som har genomförts. Vi har fått mera terränggående fordon, pansarbrytande vapen och långskjutande artilleri för att ta armén som exempel. Utbildningen förbättras också som ett resultat av 1966 års riksdagsbeslut. Befälet blir bättre och förbanden får större användbarhet omedelbart efter mobilisering. Som sagt, även rätt betungande personliga insatser krävs. Herr Svanström ifrågasätter i sitt resonemang behovet av repetitionsövningar.

Nu innebär naturligtvis inte det förhållandet att försvaret naturnödvändigt blir ganska dyrt att det får kosta hur mycket som helst. Försvarskostnaderna har ju tillåtits att stiga med 2 å 2,5 procent per år — senast med 2,5 procent. Överbefälhavaren krävde i det underlag som han presenterade den nu sittande försvarsutredningen att försvarskostnaderna skulle få öka med 3,5 procent. Det kan vara intressant att något begrunda vart en sådan här automatisk ökning leder hän på sikt. Vi har från sparpropaganden lärt oss hur ett belopp förmeras med ränta på ränta. Skulle vi låta försvarskostnaderna stiga ovanpå kompensation för kostnadsfördyring och prisstegringar med 3,5 procent per år, skulle det innebära att vi på 20 år fördubblade våra försvarskostnader, kanske oberoende av avspänningen i världen och allt sådant. Mot detta förbleknar t.o.m. det överbud på 300 miljoner kronor, som högern i dag försvarar här i riksdagen. Innebär det som jag nu framhållit en kritik mot den förda försvarspolitiken? Nej, jag har försvarat denna och är alltjämt beredd att göra det. Däremot reagerar jag mot de brösttoner som man tar till när vi försöker dämpa denna trend. Försvarsplanering är något som sker på lång sikt, varför alltför tvära kast är olämpliga, men nog medger läget en viss optimism. Detta vågar jag hävda även sedan jag lyssnat till herr Ahlmarks uppräkning av tänkbara skärpningsmöjligheter. Mellan första världskrigets slut år 1918 och andra världskrigets utbrott 1939 låg 21 år. Det har nu förflutit 22 år sedan andra världskriget slutade. Finns det någon likhet mellan spänningsläget i Europa i dag och det som rådde i slutet av 1930 talet? Nej, inte alls. Herr Virgin nämnde i sitt första inlägg 1925 års nedrustning. För mig är denna av naturliga skäl endast en historisk företeelse. Mina studier av denna fråga har dock sagt mig att 1925 års försvarsbeslut var en följd av 1914 års för stort tilltagna härordning. Huruvida 1925 års nedrustning var en överdrift har jag ingen uppfattning om. Den var kanske i så fall ett svar på en annan överdrift. Mig säger detta att överdrifter bör undvikas, och jag finner högerns svartmålningar överdrivna. Ett annat av herr Virgins yttranden är så mycket aktuellare för mig. Han påstod att den nya värnpliktsordningen inte är lämplig i den nya situationen och talade om behovet av en ny utredning. Detta förstår jag inte alls. Jag skulle inte ens förstå det om högerns mörkermålning vore riktig. Det måste väl vara så att man i högre grad får förlita sig på vad man kan vinna genom den bättre utbildningen, om man inte anser sig orka med en ohämmad teknisk upprustning. Herr Holmberg tog i sitt partiledaranförande till min stora förvåning upp valmotgången för socialdemokratin och antog tydligen att den skulle ha påverkat socialdemokraterna i deras agerande i försvarsfrågan. Det är ett mycket egendomligt resonemang. Jag tycker tvärtom att det förhållandet att socialdemokraterna avstod från att före valrörelsen föra fram förslag om en dämpning av försvarskostnaderna — något annat är det ju inte fråga om, även om det kan låta som om det gällde ett raserande av försvaret — måste inge respekt.

Herr Holmberg talade också varmt för sammanjämkning i försvarsfrågan. Han vände sig väl därvid framför allt till mittenpartierna. Tillåt mig dock att ställa frågan vilka det är som har att flytta på sig: de som har fjärmat sig från de övriga eller de som står någorlunda samlade? — De senare är faktiskt i denna fråga socialdemokraterna och mittenpartierna.

Herr talman! I avslutningen av denna diskussion har faktiskt varje talare fått lov att anmäla varför han tar till orda. Låt mig då bara säga att jag som menig i ledet också har några synpunkter på denna fråga. Dessutom har jag ett förflutet som ger mig anledning att ta till orda. För övrigt rör det sig här om en ur kostnadssynpunkt stor fråga då det gäller utgifter på över 5 000 miljoner kronor. Det finns anledning att ägna en sådan fråga uppmärksamhet. Låt mig börja med att säga att regeringens förslag till årets riksdag om viss återhållsamhet i fråga om försvarskostnaderna har vållat debatt. Från högerns sida har man uttalat kritik över att försvarskostnaderna inte får fortsätta att stiga i samma takt som tidigare. Andra har hälsat med tillfredsställelse att en strävan till besparingar och begränsningar på försvarssidan accentuerats. Det är också nödvändigt att så sker i en tid när det statsfinansiella läget är bekymmersamt. Vi har under detta års riksdag fått uppleva att angelägna önskemål, inte minst på den familjepolitiska sidan, fått stå tillbaka med hänsyn till den bekymmersamma ekonomiska situationen. Jag vill här säga att vi väl alla är överens om att vi skall ha ett starkt försvar — kanske med några få undantag. Vi är al Ja medvetna om att utan ett eget försvar skulle vårt land bli ett militärt vacuum som ganska snabbt skulle kunna fyllas ut från annat håll med de konsekvenser som detta skulle kunna medföra. Försvaret drar för kommande år kostnader på drygt 5 000 miljoner kronor. Det innebär en höjning med 350 miljoner kronor enligt budgetförslaget. Storleken av detta belopp belyses väl bäst, om jag säger att våra militära försvarskostnader ligger på c:a 630 kronor per invånare och år, och det är inte precis någon liten summa. I dagens debatt har ställts frågan: Har vi ett försvar som kan ge trygghet? Jag skulle vilja säga att vi i ett starkt försvar inte kan isolera det militära försvaret, som utgör en del av det totala försvaret och som ger det yttre försvaret. Det inre försvaret avser ju skyddet för familjen, för hemmet och återspeglas av känslan att man har någonting att värna. Det ekonomiska försvaret avser att vi skall få ett näringsliv som kan arbeta också under svåra förhållanden. Vi har också ett psykologiskt försvar som gäller försvarsviljan. Den som något känner stämningarna i bygderna vet att stora militära kostnader inte har resonans i folkmeningen. Militärt försvar är ju inte bara stora kostnader, det är också personliga insatser och uppoffringar för alla dessa värnpliktiga som måste göra militärtjänst. Det är viktigt hur menige man upplever försvaret. Detta utgör en del av det psykologiska försvaret som det finns anledning att ägna uppmärksamhet åt. Effektivitet i utbildningen efterlyses. Det bör finnas mening i den tid som man bär uniform. En positiv attityd betyder här säkerligen mera än ett antal miljoner kronor. Här finns en uppgift att öka effektiviteten inom försvaret, att ge mening åt utbildningen och att söka skapa tilltro till försvaret i folkmeningen. Frågan om den utrikespolitiska målsättningen måste också komma in i bilden. Jag har här trott att vi alla varit eniga i vårt land om att vi skulle värna vår neutralitet. Tyvärr finns det tydligen i dag krafter i vårt samhälle som är beredda att äventyra den genom gererella uttalanden om bindningar som skulle minska tilltron till vår neutralitetsvilja. Det är en sak som har vållat oro i våra grannländer. Det är också en del av vårt psykologiska försvar att det finns en känsla av att vi har en enig uppslutning kring neutraliteten. Tyvärr har jag mött andra tendenser, och jag har frågat mig om det som uttalats inte har varit i säck innan det kom i påse. Jag nämnde också det inre försvaret — skyddet för hemmet och familjen, skyddet för individen och känslan av att man betyder någonting. Jag har ingen anledning att polemisera mot någon i denna debatt, men jag måste säga att den strävan som finns från högerns sida att öka de militära kostnaderna — något som har redovisats här i dag — samtidigt som högern visar njugghet när det gäller det inre försvaret ger ingen positiv attityd till försvaret. Högerns agerande här tar jag och många med mig avstånd från — herr Holmberg får tala för sig själv, och han skall inte söka göra sig till tolk för de av oss här i kammaren som inte tillhör högern. Jag nämnde också det ekonomiska försvaret, varmed jag avser ett samhälle som fungerar någorlunda tillfredsställande, om kriget skulle drabba oss. Vårt näringsliv måste kunna fungera även under onormala förhållanden. En väsentlig faktor är här livsmedelsförsörjningen — en tillräckligt stor livsmedelsproduktion rätt areellt fördelad, det sista med hänsyn till vårt lands struktur och utseende. Vi skall ju om någon dag diskutera riktlinjerna för den framtida jordbrukspolitiken, och jag får då återkomma till den punkten. Jag har sagt att man inte kan avgränsa vårt försvar till enbart det militära försvaret. Det militära försvaret är ju en del av vårt totalförsvar. Regeringen har, med den utrikespolitiska situationen som bakgrund och med de informationer som den har tillgång till, att bedöma och lägga fram förslag till försvarskostnader. En strid kring försvaret ökar inte tilltron till våra försvarsmöjligheter hos omvärlden. Tar det sig dessutom sådana uttryck som vi fick uppleva i början av detta år, då det från något håll sades att vårt försvar allvarligt skulle äventyras om inte miljonerna fick fortsätta att flöda, då blir man tveksam. Det har, herr talman, bidragit till att jag anser det vara felaktigt med överbud av större eller mindre omfattning i den försvarspolitiska debatten. Det finns anledning säga, det vill jag understryka, att regeringen har överblicken och ansvaret i dessa viktiga och kostnadskrävande frågor. Lever vi dessutom under knapphetens kalla stjärna, där man talar om att den offentliga sektorn måste begränsas och nedbantas, då måste det också gälla de militära kostnaderna. Jag kommer, herr talman, med hänvisning till det nu sagda att följa utskottets förslag.

Herr talman! Vid behandlingen av proposition nr 68 har man i stort sett varit ense i sakfrågan såväl inom tredje avdelningen som inom statsutskottet. Men på en punkt har meningarna blivit delade, nämligen beträffande den nya förvaltningsmyndighetens namn. Utskottets majoritet har stannat för ett motionsyrkande om att det nya verket skall kallas socialstyrelsen. Vidare föreligger det flera motionsyrkanden om olika dubbelnamn, men avdelningen blev ense om att avvisa förslagen till dubbelnamn. Vid behandlingen i statsutskottet yrkades bifall till en motion där man föreslår att namnet skulle vara social-medicinalstyrelsen, och reservation 1 b går ut på bifall till det yrkandet. Både avdelningens och utskottets majoritet har varit överens om att man bör ha ett mera lätthanterligt och enhetligt namn. Vi som står för reservation 1 a har anslutit oss till Kungl. Maj:ts förslag att namnet på den nya myndigheten skulle vara medicinalstyrelsen. Den nya styrelsens arbetsuppgifter kommer, såsom framgår av både utredningarna och övriga handlingar, att till sin övervägande del omfatta sådant som inneslutes i den medicinska verksamheten. Utskottsmajoriteten skriver att namnet socialstyrelsen skulle fattas i en vidare och mer ursprunglig bemärkelse, men vi reservanter har inte funnit att detta är riktigt.

De uppgifter som då lades på socialstyrelsen har nu i stor utsträckning flyttats över på andra och nya verk. Också av den anledningen är socialstyrelsens nuvarande verksamhet inte av samma beskaffenhet som den ursprungligen var. Men utskottsmajoriteten har väl inte observerat detta. Socialstyrelsens största arbetsuppgift i dag ligger mera på vårdområdet. Den har att handha de stora områden som gäller åldringsvård, nykterhetsvård och andra uppgifter av liknande slag som under senare år i allt större utsträckning har blivit en medicinsk angelägenhet. Dessa uppgifter, som väl ansluter till den redan tidigare bedrivna hälsooch sjukvården inom medicinalstyrelsen, skall enligt det föreliggande förslaget inordnas i det nya verket. Vi som står för reservation 1 a har ansett att detta är en tillräcklig motivering för att biträda departementschefens förslag i propositionen, och vi har inte funnit anledning att inta någon annan ståndpunkt. Med denna korta motivering ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation 1 a i förevarande utlåtande.

Herr talman! Den proposition rörande socialoch medicinalstyrelsernas centrala administration som vi i dag har att behandla är ur praktisk synpunkt en mycket viktig sak. MCA-utredningens betänkande fick ju som vi kommer ihåg en skarp och enligt min uppfattning välmotiverad kritik under sin remissbehandling. Det blev därför nödvändigt att genomgripande överarbeta betänkandet. Så har nu skett, och det har gjorts på ett i stort sett godtagbart sätt. Departementschefen har enligt min uppfattning visat en god realistisk syn på hur det nya mammutverket bör uppbyggas. MCA-utredningens uppfattning om fackmännens roll avfärdar departementschefen med att framhålla att den skulle kunna medföra att de sakkunnigas ställning skulle bli alltför svag och att rekryteringen skulle försvåras. Han framhåller även att ett sådant förslag skulle kunna medföra att uppbyggandet av det nya verket blir alltför invecklat med risk för en komplicerad beslutsfunktion och en hämning av initiativlusten. Det uttalandet kan man utan vidare instämma i. Propositionen inger därför förhoppningar. Man kan hoppas på att de olika fackbyråerna skall få arbeta effektivt under sakkunnig ledning samt att de organisatoriska omdispositioner som säkerligen kommer att visa sig behövliga skall få göras utan omfattande byråkratiska utredningar och hinder. Den frihet som den nya verksledningen enligt propositionen skall erhålla synes mig bli en positiv faktor, om den bara utnyttjas på rätt sätt, när nu de nya ledande tjänsterna skall tillsättas. Men propositionen har också vissa brister. Den viktigaste — och den som jag framför allt i mitt anförande vill påtala — är den som rör barnaoch ungdomsvården. I propositionen framhålles med rätta hur viktig den förebyggande vården är inom denna sektor och att hälsovård och socialvård härvidlag intimt sammanhänger. Det är därför naturligt att man inom det nya verkets förebyggande avdelning finner en byrå för förebyggande barnaoch ungdomsvård, men till sin stora förvåning finner man ingen medicinsk motsvarighet därtill. Den profylaktiska barnaoch ungdomsvården har i stället med otillräckliga resurser hamnat på avdelningen för akut sjukvård. Man kan fråga sig varför detta uppseendeväckande avsteg från integrationsprincipen gjorts. Landets pediatriska expertis har även samfällt och hårt opponerat sig mot detta och det med all rätt. Jag vill understryka att det är den enda punkten i den na proposition där det förekommit kritik från läkarhåll.

I denna byrå föreslås två sektioner. Till den ena sektionen skulle föras frågor rörande somatisk och psykisk barnaoch ungdomsvård, barnrehabilitering och barntandvård och till den andra frågor rörande förebyggande mödraoch barnavård, familjerådgivning, sexualupplysning och abortförebyggande åtgärder. Redan nu föreligger en inte oväsentlig eftersläpning av barnhälsovården i vårt land jämfört med många andra medicinska funktioner. Sålunda blir inte ens hälften av barnen kontrollerade av läkare från tvåårsåldern till skolans början. Vi hoppas visserligen att förhållandena skall förbättras genom införande av en allmän hälsokontroll av alla fyraåringar, vilket vi väntar att snart få en proposition om. Men det bör också därvid framhållas att det faktum att 98 procent av barnen är inskrivna vid den förebyggande barnavårdens organ inte innebär att alla verkligen blir föremål för den regelbundna och kvalificerade övervakning som vore önskvärd. Den psykiska barnhälsovården och den profylaktiska barnpsykiatrin är också områden, som genom den hittillsvarande underdimensioneringen av den centrala administrationen kommit att släpa efter. Vi vet med säkerhet att skadliga miljöinflytanden under uppväxtåren kan få ogynnnsam inverkan på längre sikt. Tydligast framträder detta när det gäller de mentala störningarna, där inver kan av ogynnsamma yttre förhållanden i uppväxtåren kan medföra de allvarligaste konsekvenser för den vuxna individen. Det finns grundad anledning antaga att enskilda individers hälsa i vuxen ålder och på ålderdomen kan gestalta sig väsentligt olika alltefter den grad av god hälsa de kunnat åtnjuta under uppväxtåren. I sin yttersta och alltmera beaktade konsekvens betyder detta att ständigt ökad uppmärksamhet måste skänkas också åt förhållanden före födelsen under fosterutvecklingen. I många länder har under de senaste decennierna gjorts förnämliga insatser beträffande hälsooch sjukvården i uppväxtåren, och utvecklingen har därvid främjats inte endast av ökande materiellt välstånd, förbättrad utbildning av berörda yrkesgrupper och omsorgsfull och långsiktig planering, utan också genom vägledande forskning av ofta imponerande bredd och djup. Verksamheten vid de ledande, statliga hälsovårdsorganen har ofta skötts av permanenta rådgivande grupper av kvalificerade barnläkare och genom särskilda forskningscentra av typen »mor och barn». Mot denna bakgrund framstår det som angeläget att en upprustning av den medicinska barnaoch ungdomsvårdens centrala administration kommer till stånd. Detta är alltså motiveringen till de nämnda motionerna. Utskottet framhåller emellertid nu att det i och för sig finner motionärernas synpunkter värda beaktande. Dessutom anför utskottet något längre fram, att det förutsätter att denna fråga tas upp till förnyad prövning sedan erfarenheter från det nya verket vunnits. Denna positiva skrivning har gjort att någon reservation icke fogats till denna punkt. Vi har ansett denna skrivning vara tillräcklig såsom ett memento för dessa ärendens fortsatta behandling. Jag har i dag velat understryka hur betydelsefull denna organisation av den profylaktiska barnaoch ungdomsvården är för framtiden. Så kommer jag till en annan punkt. Den är enligt min uppfattning mindre viktig, men den kan också ha sin betydelse; den gäller vad detta verk skall ha för namn. Namnet på ett verk bör täcka vad som där förehaves. De ärenden som kommer att handläggas på detta blivande verk blir av tre typer, socialvårdsärenden, hälsovårdsärenden och sjukvårdsärenden. Att döma av dagens situation torde övervägande flertalet — bortåt 90 procent av dessa — komma från nuvarande medicinalstyrelsen såsom hälsovårdsärenden och sjukvårdsärenden. Orsaken till att socialvårdsärendena torde komma att få så pass ringa omfatining ligger däri att nuvarande socialstyrelsen handlägger långt ifrån samtliga socialärenden, ej ens samtliga socialvårdsärenden. Alla sådana som rör den ekonomiska åldringsvården — ålderspension, ATP m.m. — och som rör sjukförsäkringen och =<invalidvården handlägges av riksförsäkringsverket, kriminalvårdsärendena handläggs av kriminalvårdsstyrelsen, och inom den närmaste framtiden torde det bli relativt aktuellt att förskolorna och ungdomsvårdsskolorna kommer till skolöverstyrelsen. Om inte det förslag vi här behandlar hade kommit, så hade det varit ganska klart att också nykterhetsvården inom den närmaste tiden hade överflyttats till medicinalstyrelsen. Det är bara en rest kvar för socialstyrelsen, och det är de rent sociala barnavårds-, nykterhetsvårdsoch åldringsvårdsärendena. Visserligen är de betydelsefulla, men de är inte så omfattande, ty handläggningen där inskränkes i stort till central kontroll av kommunernas åtgöranden. Det är väl främst därför som denna sammanslagning har skett. Socialstyrelsen skulle i framtiden ha blivit ett så litet verk att det kan diskuteras om det över huvud taget vore lönt att ha kvar en sådan styrelse som självständig institution. Att då kalla det blivande verket för socialstyrelsen torde bli rätt oegentligt, särskilt som å andra sidan allt talar för att hälsovårdsärendena kommer att undergå en motsatt utveckling och väsentligt öka. Utredningsförslaget att kalla verket hälsooch socialvårdsstyrelsen var bra. Det var adekvat och täckte vad verket avsåg att vara. Det har blott nackdelen att det är väl långt, och därför har jag och några medreservanter föreslagit det något kortare namnet social-medicinalstyrelsen, som har samma betydelse och som kan förkortas till SMS. Skulle detta inte anses vara tillräcklig motivation, utan man prompt vill ha ett kortare namn, är utan tvekan det förslag som framförts i propositionen av departementschefen, d. v. s. medicinalstyrelsen, avgjort bättre än namnet socialstyrelsen. Detta senare namn måste bli inadekvat och missvisande. Inte nog med det. I det internationella umgänget skulle ett sådant namn t. o m. bli belastande, ty även här måste vi tänka på framtiden. De internationella kommunikationer som kommer = till stånd i framtiden kommer att huvudsakligen gälla hälsovårdsfrågor, kanske också i viss mån sjukvårdsproblem. Dessa problem blir med tanke på att hela världen snart är ett enda samhälle alltmer intensiva, alltmer omfattande. Vi blir mer beroende av omvärlden. Skall vi då ha ett annat namn än det i internationella sammanhang vanliga på det verk, som handlägger våra hälsovårdsärenden, kommer det säkerligen att föranleda många missförstånd och besvärligheter. Det tycker jag inte kan vara lämpligt. Jag yrkar därför, herr talman, i första hand bifall till reservation 1b och i andra hand, om den skulle avslås, bifall till reservation 1a, vilket är detsamma som departementschefens förslag i denna punkt.

Herr talman! Jag vill instämma i det omdöme som herr Edström fällde om det nya ämbetsverket. Jag tror att det är anordnat på ett sätt som i stort sett är mycket bra. Den organisationsform som verket skall få är ju inte så fast skisserad, men jag tror som herr Edström att det går att anpassa organisationen efter de erfarenheter som man får göra. Liksom herr Edström skulle jag också vilja säga, att jag tror att den form som verket fått är en ganska väsentlig förbättring i jämförelse med det förslag som framlades av den s.k. MCA utredningen.

Reservation 2 bygger på en motion som väckts i denna kammare av herr Åkerlund och mig och i andra kammaren av fyra av våra partikamrater. Det betyder inte att den är partipolitiskt betingad på något sätt, utan det har slumpat sig så att det är vi som har lagt fram denna motion. I motionen yrkas att det nya verket i sin ledning utom en generaldirektör skall få två överdirektörer. Med detta vill man uppnå att i verkets högsta ledning skall finnas representerad såväl administrativ och medicinsk sakkunskap som också sakkunskap på socialvårdsområdet. Motivet för vårt yrkande är följande. I det nya verket kommer medicinskt betonade uppgifter, alltså uppgifter som rör hälsooch sjukvård, att som herr Edström nyss framhöll utgöra den alldeles övervägande delen av arbetsbördan. De rent socialvårdande uppgifter, som övertas från den gamla socialstyrelsen, utgör endast en mindre del av det nya verkets totala verksamhet. Det är svårt att ange omfattningen därav — det kanske blir 20 procent, det kanske blir bara 10 procent av de samlade arbetsuppgifterna.

Vi tror att man genom att på detta sätt bredda den högsta ledningen av verket skall kunna skapa en garanti för att socialvårdssidans önskemål skall bli tillgodosedda på ett tillfredsställande sätt. Det har sagts, att man genom att tillsätta två överdirektörer försvårar den integration mellan medicinalvården och socialvården inom verket som man just genom sammanslagningen önskar åstadkomma. Jag tror för min del inte att man gör det. Det beror naturligtvis på hur man utformar organisationen för det nya verket, hur handläggningsoch beslutsorganisationen blir utformad, och det är ju som sagt ganska löst utformat i propositionen. Jag tycker att man kan göra vissa jämförelser med militära förhållanden, där truppslagsinspektörer och liknande befatiningshavare, som representerar speciella kunskaper inom olika områden, kan få sina synpunkter framförda och tillgodosedda så att säga vid sidan om den ordinarie rent hierarkiska ordningen. Jag föreställer mig att det skulle vara möjligt att åstadkomma någonting i den stilen inom ett verk av denna typ. Jag anser sålunda att den i reservationen förslagna organisationen med två överdirektörer i ledningen bör kunna öka verkets funktionsduglighet. Jag ber alltså att få yrka bifall till denna reservation. Herr talman! Jag har också avgett en blank reservation, som svarar mot de reflexioner som jag i anledning av vissa andra uttalanden i nyssnämnda motion skulle vilja göra rörande en del olika frågor. En sak gäller planeringen inom sjukvården. Enligt propositionens förslag skall inrättas ett planeringsoch rationaliseringsinstitut för hälsooch sjukvården samt socialvården. I detta institut skall samordnas den planeringsoch rationaliseringsverksamhet som för närvarande åvilar centrala sjukvårdsberedningen och SJURA samt Svenska landstingsförbundens organisationsavdelning. Institutet har tillkommit som svar på den kritik, som har riktats mot den hittillsvarande bristen på samordning och samverkan mellan de olika organ som har haft hand om planeringsoch lokaliseringsverksamheten inom sjukvården. Hur blir det nu i framtiden? Jo, förutom detta planeringsoch rationaliseringsinstitut, som kommer att bli fristående, kommer det att finnas en planeringsoch beredskapsavdelning inom det nya verket, som har en byrå för planeringsoch utbildningsfrågor, en byrå för planeringsfrågor och en för beredskapsplanering om. om. Därtill kommer den riksplanering som äger rum inom socialdepartementets sjukvårdsdelegation och som avses fortsätta sin verksamhet oförändrad. I den finns företrädare både för de kommunala sjukvårdshuvudmännen och för statliga myndigheter som har ansvar för sjukvård, arbetsmarknad, utbildning och samhällsekonomi. Med alla dessa olika instanser, som har hand om planering, tycker jag att det förefaller bli en allt annat än en rationell ordning. I det nya ämbetsverkets styrelse skall ingå representanter för de kommunala huvudmännen. De kan alltså inom det nya verket på ett fullt tillfredsställande sätt få sina synpunkter tillgodosedda. är man inte nöjd med representationen inom styrelsen, kan man ju utöka den så att i den skall ingå också representanter för arbetsmarknadsverket, skolöverstyrelsen och samhällsekonomisk sakkunskap. Den kritik, som jag nu framför, erinrar i hög grad om den kritik, som reservationsvis anförs i fråga om byggnadsstyrelsens organisation som vi kommer att behandla litet senare och som innebär att man vänder sig mot den planeringsgrupp som finns inom det departementet.

Men alldeles oavsett vad man tycker i detta avseende kan man ju konstatera, att det blir ett dubbelarbete. Det nya verket kommer inte heller att fritt kunna ägna sig åt sin planering. Det måste för dem som skall planera inom verket vara mycket otillfredsställande och kännas besvärande att hela tiden vara nödsakade att ta hänsyn till och känna sig bundna av vad som till äventyrs kan tyckas och tänkas och kanske också framläggas av dem som sitter i delegationen i departementet. Det kan inte underlätta arbetet och inte heller ge bästa möjliga miljö för helhjärtade och uppslagsrika planeringsinsatser incm verket. Jag menar alltså att departementets sjukvårdsdelegation bör upphöra med sin verksamhet. Den har fått en ersättning genom att huvudmännen och andra har blivit representerade i verkets styrelse. Det gäller emellertid i denna detalifråga sådant som Kungl. Maj:t har och även bör ha befogenhet att ordna på egen hand alltefter sin önskan och efter vad man tycker är riktigt. Därför har jag inte fullföljt dessa mina synpunkter med någon motiverad reservation. Jag har emellertid velat framföra dem i debatten. Det finns emellertid även andra synpunkter på funktionerna i det nya verket. Som tillsynsmyndighet har verket inspektionsskyldighet. Denna har utförts i betydande utsträckning av medicinalstyrelsen liksom av socialstyrelsen inom vissa områden. För medicinalstyrelsen har det gällt t.ex. mentalsjukvård och vård av psykiskt efterblivna. I fråga om den vanliga somatiska sjukvården har inspektionen under de senare decennierna dock egentligen bara utförts, då någon alarmerande händelse gett anledning till det. Detta är enligt motionärernas mening mindre tillfredsställande. Mera regelbundet genomförda inspektioner, även inom området för den somatiska sjukvården, och då både i fråga om den slutna och den öppna vården, helst under medverkan av den särskilda och mycket högt kvalificerade expertis som finns inom medicinalstyrelsens vetenskapliga råd, skulle vara önskvärda. Härigenom skulle styrelsen också kunna skaffa sig ett klarare intryck av vårdens kvalitet och karaktär inom olika områden, d. v. s. både inom olika specialiteter och olika landsändar. Man skulle kunna bistå med råd och anvisningar, där så kan anses vara befogat. Jag vill särskilt framhålla att detta mindre är tänkt som en kontrollverksamhet inom detta område. Jag tror att både huvudmännen och deras fungerande tjänstemän sköter arbetet på ett alldeles utmärkt sätt i hela landet. Ändå anser jag det vara bra att tillsynsmyndigheten i samband med inspektioner kommer med råd och anvisningar någon gång. Vi har också uttryckt uppfattningen att de vetenskapliga rådens kapacitet skulle kunna utnyttjas på ett bättre sätt än för närvarande. Jag vet att vissa konferenser har ägt rum under senare år för att diskutera och belysa aktuella medicinska problem, som har dykt upp och som har förefallit motivera särskilda åtgärder. En ytterligare utökad verksamhet i detta avseende har också ansetts vara befogad. I propositionen uttalar departementschefen, att några bestämda behörighetsvillkor inte bör uppställas för tjänster inom det nya verket, men han understryker att vissa tjänster i praktiken endast kan skötas av personer med viss yrkesutbildning. Jag vill understryka detta i anslutning till vad som sägs i den motion som jag talar om. Jag anser det nödvändigt att styrelsen får den auktoritet, som den som central tillsyningsmyndighet måste ha för att kunna fullgöra sina viktiga och väsentliga uppgifter. Chefsbefattningarna på vårdsidan bör innehas av fackutbildad personal, d. v. s. i flertalet fall läkare. Dessa läkare bör ha lång praktisk erfarenhet inom sitt område. Vård av människor, kroppsligt och mentalt sjuka, vård av åldringar, av alkoholister, av urspårade ungdomar m.fl. kräver en speciell erfarenhet som man endast kan vinna genom att arbeta bland dem. Den som övergår till att på det rent administrativa planet dirigera sådan vård måste ha kontakt kvar med den ute på fältet. Det må nu gälla läkare eller andra. För läkare är förhållandena speciella. Också en läkare med stor erfarenhet av praktisk sjukvård förlorar så småningom kontakten med det yrke, för vilket han utbildats, om han inte regelbundet utövar det. Han kan ändå ha svårt att följa den snabba utveckling som äger rum inom det området. I en bok som utkom i fredags, har professor Gunnar Biörck uttryckt denna synpunkt på ett sätt som jag tycker är särskilt talande, och jag tillåter mig citera några rader ur den boken: »Jag tror också, att en läkare som chef för en sjukvårdsorganisation fortfarande skall hålla en direkt praktisk kontakt med sitt egentliga yrke. Om man i Sovjetunionen kan låta hälsovårdsministern, som är professor i kirurgi, operera två dagar i veckan, så kan vi också göra det: våra problem kan inte gärna vara större än ryssarnas. Läkarens styrka i organisatoriska sammanhang är hans kännedom om medicinens verklighet — the subject matter. Så länge han kontinuerligt kan läska sig med detta livets vatten, behåller han denna sin styrka. Om denna källa sinat för honom, riskerar han att bli en administratör bland de andra.» Även i den verksamhet som jag har bedrivit under det senaste decenniet har jag mycket starkt känt behovet av kontakt med den levande sjukvården. Tillåt mig göra den bekännelsen, att det för mig både känts nödvändigt men också varit mycket svårt att bibehålla den kontakten i tillräcklig omfattning. Jag förstår alltså väl den synpunkt, som framförts av professor Biörck, och jag vill allvarligt lägga dem som makten hava på hjärtat att försöka ordna denna kontakt på ett för båda parter, arbetsgivaren — staten-ämbetsverket — och den anställde — läkaren —, tillfredsställande sätt. Det har ju också väckts en motion, som herr Edström talade om nyss, beträffande sammanförandet av barnavården på ett bättre sätt än enligt propositionens förslag. Jag instämmer helt i vad herr Edström anförde på den punkten. Jag skulle också vilja yttra några ord i namnfrågan. Enligt min mening är det alldeles klart att verket skall heta medicinalstyrelsen. Jag kan måhända anses vara part i målet, så jag kanske inte skall yttra så mycket i denna fråga; jag kan också i stort sett ansluta mig helt till både vad herr Svensson och herr Edström sade. Så vitt jag kan förstå var herr Edström i sista hand men kanske allra mest talesman för departementschefens förslag, nämligen att namnet skulle bli medicinalstyrelsen. Herr Edström yrkade visserligen på detta namn i andra hand, men det verkar som om han också förstod att det är en viss svårigheti att använda det dubbelnamn som skulle behövas för att täcka hela verksamheten. När man säger att det nya verket skulle omfatta allt vad som hör till de sociala uppgifterna är det faktiskt så, som både herr Svensson och herr Edström påpekade, att mycket har tagits bort från den gamla socialstyrelsen. Utöver vad som i den delen har anförts tidigare vill jag erinra om emigrationsfrågorna under den första tiden och nu senare immigrationsfrågorna, utlänningsfrågorna, som från början handlades av socialstyrelsen. För mig är det inte någon svårighet att välja när det gäller namnet. Praktiskt taget alla de uppgifter som är kvar inom socialstyrelsen har en nära anknytning till medicinska frågor, det är ju därför som man vill genomföra denna sammanslagning. De frågor inom socialvården som inte har anknytning till den medicinska vården är redan förda till andra myndigheter. | Herr talman!

Herr talman! Vid behandlingen av statsutskottets utlåtande nr 105, avseende proposition nr 68 om den centrala administrationen för hälsooch sjukvården samt socialvården, har jag för min del vid behandlingen i utskottet av namnfrågan anslutit mig till de tio reservanter, som yrkar bifall till departementschefens förslag om att verket bör heta medicinalstyrelsen. Motivet för mitt ställningstagande är närmast att jag anser det angeläget att namnet väsentligen täcker den verksamhet som verket skall bedriva. Socialstyrelsen har, såsom flera talare framhållit, gradvis förlorat stora verksamhetsområden som tidigare gav socialstyrelsen skäl för namnet. Jag behöver bara erinra om sådana avsnitt som arbetsmarknaden, arbetarskyddet etc. för att verifiera detta. Kvar har man numera endast sådana verksamhetsgrenar som barnavård och nykterhetsvård. Dessa områden har, så långt jag kan förstå, stark anknytning även till den medicinska verksamheten. Vi får nu ett nytt verk, vars verksamhetsområde skall innefatta den nuvarande medicinalstyrelsen samt en socialstyrelse med en verksamhet av ovan angivet slag. Detta måste innebära att verkets väsentliga uppgift kommer att ligga på hälsooch sjukvården. Det sakligt riktiga bör då vara att ge verket namnet medicinalstyrelsen. Genom att ge verket ett adekvat namn torde man dessutom utvinna den effekten, att man ger verket större auktoritet till gagn för den nya verksledningen och verkets kommande verksamhet. Med dessa få ord som motivering för mitt ställningstagande ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 1 a av herr Svensson m.fl.

Herr talman! Varje gång som riksdagen har att ta ställning till en ny reform — den må vara av det ena eller andra slaget — brukar det i regel endast vara detaljer som diskuteras och som mest observeras. Så har det också varit i detta fall. Förslaget om en ny central förvaltningsmyndighet för hälsooch sjukvården samt socialvården, innebärande en sammanläggning mellan den tidigare medicinalstyrelsen och socialstyrelsen, har ju enhälligt tillstyrkts, och det är egentligen endast namnet det har uppstått en diskussion om. Departementschefen har förordat namnet medicinalstyrelsen, medan statsutskottets majoritet föreslår att namnet blir socialstyrelsen. I en rad motioner har olika namnförslag rekommenderats. Bland annat har det förordats att den nya myndigheten under det första halvåret skall kallas hälsooch socialvårdsstyrelsen med förkortningen HSS för att därefter det definitiva namnet skall bli fastställt. Ingen har nappat på det förslaget, och det är i och för sig bra, ty det är ju inte vanligt att föräldrar döper ett barn på prov — när dopet sker brukar namnet vara någonting som skall vara bestående. Vi har nyss lyssnat till bl.a. denna kammares två eskulaper. Båda har med stort intresse förordat namnet medicinalstyrelsen och har därmed visat att de i varje fall i denna fråga är solidariska med regeringen. Och det kan jag för all del tycka i och för sig vara bra, ehuru jag själv har gjort ett avsteg. Herr Kaijser vill följa departementschefens förslag och kalla myndigheten för medicinalstyrelsen, medan herr Edström förordar namnet socialmedicinalstyrelsen, eftersom det skulle vara så lätt och bra. Jag är rädd för alla dubbelnamn i detta fall, ty de kommer oavvisligen, hur man än försöker föra fram dem, att medföra förkortningar. Vi har nog av förkortningar redan, som folk inte begriper den egentliga innebörden av. Vi inom utskottsmajoriteten har ansett, att namnet socialstyrelsen är att föredra framför <medicinalstyrelsen. Herrar läkare må säga vad de vili, men så fort man nämner för människor ordet medicinalstyrelsen, så tror de att det gäller sjukvård, sjukhus m.m. Om man däremot tar namnet socialstyrelsen i den vidare bemärkelse, som utskottsmajoriteten har tänkt sig, så innebär det något som människor i regel förstår. Man må tycka vad man vill, men socialstyrelsen är dessutom lättare att säga. Ordet ligger lättare på tungan än medicinalstyrelsen. Herr Edström har anfört att namnet socialstyrelsen, om det kommer till användning, skulle försvåra våra internationella förbindelser. När det blir fråga om att verka på det internationella fältet brukar våra myndigheters namn översättas till engelska. Man försöker konkretisera namnet på något sätt och finna ett lämpligt engelskt uttryck. Det gör att vad vi än kallar myndigheten, så blir det inte lättare för eng elsktalande att förstå namnet. I Norden har vi för resten olika namn på motsvarande myndigheter. I Finland heter det medicinalstyrelsen, i Danmark sundhetsstyrelsen och i Norge är det avdelningar i socialdepartementet med namnen hälsodirektoratet och trygdeavdelningen. Om vi nu skulle kunna besluta oss för att antaga namnet socialstyrelsen, tror jag att det beslutet får anklang ute bland allmänheten. Det namnet kan inte vara på något sätt förnedrande för verket. Det bör inte kännas olustigt för läkarna, om de är underställda socialstyrelsen. Vi har ju socialdepartementet. Och somliga kallar sig socialliberaler utan att anse det vara något generande! Jag tycker nog för min del, att vi bör kunna enas om att under denna döpelseakt stanna för namnet socialstyrelsen. Jag förstår att läkarna har ett visst motstånd att övervinna, kanske från sin egen kår, men läkarna blir ju inte nedklassade och på något sätt sämre för att de arbetar under en socialstyrelse. Ja, kammarledamöter, ni får förlåta, om jag inte kan ta alltför allvarligt på detta, ty frågan om namnet hör ju inte till de större. Det väsentliga är ju att vi får en samordning av medicinaloch socialstyrelserna, och på den punkten är vi faktiskt eniga. Vad sedan gäller reservation 2, i vilken man vill ha ytterligare en överdirektör, är det såsom framhållits i utskottsutlåtandet risk för att integrationen äventyras om man börjar spalta upp de högre tjänsterna på olika områden. Jag tycker för min del att man här kan följa Kungl. Maj:ts förslag, som i det avseendet liksom i övrigt — undantagandes namnet är fullständigt godtagbari. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det föreliggande förslaget om en sammanslagning av nuva rande medicinalstyrelse och socialstyrelse innebär ett fullföljande av den samordning som redan har skett på departementsplanet. Jag delar helt departementschefens syn, att de medicinska och sociala frågorna när det gäller forskning, utvecklingsarbete och den personella omvårdnad, som sker i olika former ute på fältet, är nära beroende av varandra ja, att deras integrering i det praktiska arbetet är den enda självklara förutsättningen för en modern människovård i dess bästa mening. Med stor tillfredsställelse hälsar jag därför den enighet med propositionen i huvudfrågan som framkommer i utskottsutlåtandet. Att det nya verket på samma sätt som har skett i en del andra verk föreslås få ett lekmannainslag i styrelsen är jag också glad för. Jag hoppas att den instruktion som Kungl. Maj:t skall utarbeta för styrelsens uppgifter och funktioner inte kommer att begränsas enbart till det organisatoriskt-ekonomiskt administrativa. Huvudmotivet för att åtgärder sättes ip för personer i öppen eller sluten vård är att i botten ett behandlingsbehov föreligger, oftast med ett starkt medicinskt inslag. Indikationer för intagning på institution, vilka tidigare har varit sociala, förskjuts mer och mer till det socialmedicinska området. Departementschefens argument för att det nya verket får namnet medicinalstyrelsen finner jag därför övertygande. Till samma slutsats kom också barnanstaltsutredningen, som i sitt arbete tidigt kom fram till den uppfattningen att det skulle vara till fördel att tillsynen och utvecklingen i vad det gällde barnanstalterna lades under en tillsynsmyndighet. Vi föreslog i vårt betänkande i dåläget och med utgångspunkt från dessa synpunkter att den myndigheten skulle bli medicinalstyrelsen. Barnanstaltsutredningen liksom flera remissinstanser till den speciella utredning, som ligger till grund för proposition nr 68, tryckte hårt på att vid en sammanslagning en betydande förstärkning av den sociala sakkunskapen och erfarenheten var nödvändig i sak men viktig också såsom en trygghetsfaktor utifrån sett. Vid fullgörandet av den inventering och översyn av barnanstalterna, som enligt våra direktiv ålåg barnanstaltsutredningen, besökte vi nära ett hundratal barnanstalter. Det var ju alldeles naturligt att vi då ägnade en stor uppmärksamhet åt tillsynsfrågorna. Rent allmänt kunde vi konstatera att de olika tillsynsmyndigheterna, f.n. tre, nedlade ett ansvarsfullt och värdefullt arbete i sina tillsynsuppgifter. I stort sett skedde det på ett entydigt vis men med varierande tidsintervaller. Vad vi kunde konstatera, och som vi för övrigt fann helt naturligt, var att olika tillsynsmyndigheter lade huvudvikten vid de anordningar och verksamheter som ute på fältet hade anknytning till deras speciella verksamhetsområde, även om tillsynen omfattade anstaltens verk och liv i dess helhet. Men detta sakförhållande avspeglades i omotiverade standardskillnader mellan barnanstalterna. Man vågar kanske tro att sådana skillnader på samma grund kan påvisas inom andra anstaltsområden.

Att barnhemmen under socialstyrelsens hägn visade en bättre standard i dessa avseenden än övriga barnanstalter kan ha sin orsak bl.a. däri, att barnavården fått utvecklas under lång tid och efter enhetliga normer. Troligen sammanhänger det också med den speciella tillsyn av barnanstalter som åligger barnavårdsnämnder och barna vårdskonsulenter.

Då jag och många med mig är ytterst angelägna om att just denna syn får full genomslagskraft inom alla institutionsmiljöer för såväl barn som vuxna, önskar jag en företrädare på topplanet i det nya verket som vid prioteringsavgöranden, medelsfördelning, utvecklingsarbete 0. sS. Vv. bär ansvaret för och med verklig auktoritet kan företräda de rent sociala synpunkterna. Departementschefen har i sammanslagningsfrågan frångått den samlade utredningens förslag om en generaldirektör plus två överdirektörer i det nya verkets högsta ledning och stannat för att föreslå bara en överdirektör vid sidan om generaldirektören. Han har gjort det med hänvisning till att en betydande förstärkning utöver utredningsförslaget sker rörande den medicinsktsociala avdelningen och dess olika byråer, en förstärkning som jag naturligtvis tacksamt noterar.

Tyvärr går det dock inte alltid helt efter ritningarna. Det finns många irrationella mänskliga faktorer som kan äventyra de bästa ambitioner på olika håll. Jag kan för min del inte förstå att det skulle utgöra en belastning att tillsätta ytterligare en överdi rektör, eller att det skulle motverka den integrering som man är ute efter. Tvärtom anser jag att en sådan skulle underlättas, om man på topplanet hade en person som följde speciellt den sidan av arbetet. Jag får med det anförda, herr talman, yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson ville göra gällande att jag hade uttalat att jag var anhängare av centralbyråkrati och att jag var helt främmande för betydelsen av lokalt folkstyre. Som exempel anförde han hur det var på den tiden då Carl Ifvarsson och greve Posse var på väg till Stockholm. Jag vill bara säga att det då var litet andra förhållanden. Vi behöver bara tänka på hur åldringar, kroniskt sjuka och sinnessjuka sköttes hemma i orterna på den tiden. Med den känsla som vi nu har för att vi bör bevaka dessa människors intressen tror jag att det kan vara befogat på ett annat sätt än tidigare att man i våra dagar har en inspektion från de centrala myndigheterna.

Herr talman! Efter herr Ferdinand Nilssons anförande kan det kanske vara litet vanskligt att säga att jag tycker att Kungl. Maj:ts proposition i det här fallet är ganska väl avvägd. Jag har deltagit i utskottsbehandlingen och har inte på några nämnvärda punkter kunnat framkomma med någon kritik. Detta sammanhänger med att frågan är ganska ordentligt utredd i förväg. Flera statliga utredningar har penetrerat frågan. Sjukvårdens huvudmän har fått yttra sig över de olika förslagen. På en punkt har statsrådet emellertid inte velat följa MCA-utredningen och vi kan väl också säga Landstingsförbundet. Det gäller förslaget att ett planeringsråd skulle inrättas vid det centrala verkets sida. Statsrådet har sagt att han tror att det nästan skulle bli en Överorganisation och att man inte skulle kunna göra de centrala aktiva insatserna om man fick för många råd. Men såvitt jag förstår är det mycket angeläget att man när det gäller dessa frågor har förankring i alla instanser som har ett intresse — inte bara ett intresse utan ett kunnande — att tillföra detta område. Sjukoch hälsovården är ändå ett mycket komplicerat område, och det är ett av samhällsservicens allra viktigaste områden. Jag tror att detta planeringsråd på ett eller annat sätt skall komma till stånd, även om det inte blir nu som MCA-utredningen tänkte sig eller som statsrådet tänkt sig. Men jag tror att det kommer att kännas som en brist i det nya verket att inte ha detta forum, där man har företrädare för undervisningen och för arbetsmarknaden, där man också har näringslivet företrätt. Det skulle ha varit av mycket stort värde att ha ett sådant planeringsråd. Jag har emellertid inte kunnat anmäla någon reservation i utskottet. Statsrådet har sagt att planeringsrådet inte behövs, och utskottet har för sin del instämt i statsrådets synpunkter. Då är det ganska svårt för en enskild ledamot att kunna övertyga någon om riktigheten av en annan uppfattning. Jag vill emellertid erinra om att Landstingsförbundet så sent som i februari månad i år gav till känna sin mening på denna punkt. Landstingsförbundet sade att det anser att det skulle vara mycket värdefullt med någon form av ett sådant planeringsråd, trots att vi har fått detta institut och i detta institut fått en styrelse med en stark förankring inom sjukvård och socialvård genom olika företrädare därifrån. Jag har med dessa ord velat säga att jag tror att statsrådet och det nya verket så småningom kommer underfund med att detta råd behövs. Vi har ju i stort sett uttalat vår tillfredsställelse med det föreliggande förslaget, men det är på ett område som jag känner en viss konfliktsituation, och det är när det gäller planeringsoch rationaliseringsfrågorna. Enligt sjukvårdslagen är landstingen och de landstingsfria städerna som sjukvårdens huvudmän ansvariga för den ändamålsenliga planeringen och organisationen inom sina respektive områden. Den sjukvårdslag som vi har kan inte uppfattas på annat sätt än att sjukvårdens huvudmän med sitt ansvar måste ha det avgörande inflytandet på sjukvårdens planering och sjukvåräsrationaliseringen. Den avvägning som självfallet måste ske mellan varje huvudmans intressen och riksintresset gäller framför allt resursfördelningen inom sjukoch hälsovården och nu även socialvården. Den bör och måste ses i ett något större sammanhang än det sammanhang som propositionen angett. Det kan vara av ett visst intresse att erinra om vad landstingsutredningen framhöll i sitt utredningsförslag och som praktiskt taget vann enhällig anslutning från remissinstansernas sida. Utredningen nämnde i anslutning till sina allmänna synpunkter att vidsträckta aspekter kan finnas på frågan om landstingskommunernas uppgifter, arbetsformer och organisation samt finansiella möjligheter. Utredningen pekade sålunda på att en bestämd och klarare gränsdragning mellan statens och de olika kommunernas uppgifter har efterlysts. Särskilt torde en bedömning av gränsdragningen vara av intresse, om en ändamålsenligare samhällsplanering och vidgad samhällsverksamhet skulle eftersträvas. Detta gäller naturligtvis i allra högsta grad sjukvården. Jag vill med detta erinra om frågorna om gränsdragningen mellan statliga och landstingskommunala uppgifter. Vi måste markera nödvändigheten av att ha klara regler i större utsträckning än som i dag är fallet när det gäller förhållandet till de statliga ämbetsverken — i detta fall till det nya ämbetsverket. Det får inte bli fråga om en utveckling som leder dithän att sjukvården i princip planeras och administreras av ett statligt ämbetsverk och att själva det praktiska ansvaret skall åvila ett kommunalt organ. Här måste det bli en annan ordning inte minst därför att den kommunala självstyrelsens princip inte får trädas allt för när. I detta sammanhang bör även för fullständighetens skull erinras om att sjukvårdens kostnader till avgörande del bärs av sjukvårdens huvudmän och bestrids genom de kommunala utdebiteringarna. Staten har när det gäller statsbidrag till kommunala utgifter alltid hävdat, att staten måste ha ett mer eller mindre avgörande inflytande på planeringen och driften av den verksamhet, till vilken statsbidrag skall utgå. Men då bör också kommunerna och de ansvariga sjukvårdshuvudmännen med fullt fog kunna hävda att om landstingskommunerna eller sjukvårdens huvudmän bär ansvaret och svarar för kostnaderna för verksamheten, bör de också ha ett avgörande inflytande på planeringen och driften. Vad beträffar namnet på det nya ämbetsverket — det är en mycket liten fråga — kan jag helt instämma i de synpunkter, som här har framförts av herr Edström. Anledningen till att vi har föreslagit detta dubbelnamn, som har blivit kritiserat, är närmast att vi vill söka få ett namn som ger ett adekvat uttryck för vad det nya verket skall syssla med. Skulle kammaren inte vilja bifalla den reservation det här gäller, delar jag herr Edströms uppfattning att vi i så fall bör gå på departementschefens förslag. Herr talman jag instämmer i tidigare framfört yrkande om bifall till reservation 1b.